Herr talman! Ämnet är alltså bank och försäkringsfrågor. Det är ingen överdrift att påstå att bank och finansmarknadsfrågor befinner sig i den europeiska krisens centrum på olika sätt. Det gäller både när man ska förklara orsakerna till att krisen har uppstått och när man ska diskutera lösningar. Jag tänker emellertid inte ägna så mycket tid åt det europeiska perspektivet i dag, men vi kan konstatera att det pågår ett omfattande arbete för att skärpa tillsynen, reglera bankerna och finansmarknaden bättre och öka kapitalkraven. Just nu pågår det också en mycket viktig diskussion om hur man ska hantera banker som hamnar i insolvens och som riskerar att gå under. Där är vår position att i ett sådant läge handlar det inte bara om att pytsa in pengar i banksystemen utan om att staten i det fallet ska ta över både ansvar och ägande där det är nödvändigt för att lotsa bankerna och banksystemet ur krisen. När bankkrisen i början av 90-talet var över, tillväxten hade återvänt och ekonomin hade kommit i gång kunde vi konstatera att det var en sådan hållning som gjorde att kostnaden för medborgarna faktiskt var noll eller väldigt nära noll. Det är viktigt att säga det eftersom den diskussionen pågår. Det här betänkandet har inte någon stor bäring på de övergripande frågorna. Det finns delvis en rätt stor bäring på det i just bankdelningsdiskussionen, men i övrigt är det andra och mindre frågor som diskuteras. Därför tänker jag hålla mig kort i dag och ber att få återkomma till de andra frågorna som mer rör banksystemet i stort och den europeiska krisen. Vi har en reservation, nr 4, som jag yrkar bifall till. Den rör försäkringsbolagens premiesättning och i vilken mån enstaka betalningsanmärkningar ska kunna få återverkningar på hur man sätter priset på försäkringar. Vi vill att detta ska ses över. Det är ett återkommande krav. Vi ställde det även förra året, och vi vidhåller det. Jag yrkar alltså bifall till den reservationen. Sedan finns det också en reservation nr 1 som handlar om sparbankerna och egenkapitalbevis. Jag tänker inte yrka bifall till den i dag. Regeringen hänvisar till att det pågår ett analysarbete och att det är mycket komplext. Man kan säga att vi också har ett analysarbete när det gäller att följa detta eftersom det drar ut på tiden. Det är lite av långbänk över det hela. Vi tycker att man skulle kunna komma fram till ett resultat snart, men vi avvaktar även den här gången. Vi får se hur det blir nästa gång.

Herr talman! Jag vill börja med att läsa upp något en amerikansk politiker formulerade härförleden: Jag vill se till att amerikanska skattebetalare aldrig mer ska behöva betala 700 miljarder dollar, eller ännu mer, för räddningspaket till finansindustrin. Om de stora Wall Street-bankerna vill ägna sig åt högriskaffärer är det helt okej, men det finns ingen anledning att de ska göra detta med statligt garanterade insättningar. Det är hög tid att sätta stopp för offentligt finansierade Wall Street-excesser. Inget finansföretag bör vara så stort att dess konkurs hotar att föröda vår ekonomi och förstöra miljontals amerikanska jobb. Det här landet skulle må avsevärt bättre om vi begränsade dessa finansiella institutioners verksamhet.

Som en följd av börskraschen 1929 stiftade den amerikanska kongressen en lag, efter upphovsmännen kallad Glass-Steagall Act, som just upprättade en tydlig boskillnad mellan traditionella affärsbanker och investmentbanker. Många bedömare menar att lagens avskaffande 1999 lade grunden till dagens finanskris. Herr talman! På denna sida Atlanten har den brittiske finansministern George Osborne, som tillhör Anders Borgs brittiska systerparti, lovat att införa lagstiftning som ålägger bankerna att mycket tydligare än i dag hålla isär traditionell bankverksamhet från övrig verksamhet. Frankrikes nye socialistiske president valdes på ett sextiopunktsprogram där en av punkterna, nr 7, handlar om att tvinga bankerna att skilja på investerande och spekulerande verksamhet. Idén vinner alltså såväl geografisk som partipolitisk spridning och har djupa rötter ända ned till Aristoteles åtskillnad mellan ekonomi och kremastik, mellan långsiktigt värdeskapande i hela folkets tjänst och spekulation vars vinster tillfaller ett fåtal. Det är på tiden, herr talman, att vi nu också i Sverige på ett kvalificerat sätt tar oss an denna problematik. Miljöpartiet uppmanar därför regeringen att tillsätta en utredning med uppdraget att föreslå ny lagstiftning för den svenska banksektorn med syftet att juridiskt tydligt separera affärsbanker från investmentbanker samt begränsa den statliga bankgarantin till de förstnämnda. Den svenska finanssektorns balansomslutning är 4,5 gånger större än Sveriges bnp, och att landets skattebetalare ytterst ska gå i borgen för de enorma förluster som en bankkrasch skulle kunna medföra ter sig orimligt. Ett sådant vittfamnande borgensåtagande innebär i praktiken en kraftig subvention av storbankernas upplåningskostnader. Finansinspektionens generaldirektör Martin Andersson har uppskattat det sammanlagda värdet av bankgarantin för våra fyra storbanker till 25-30 miljarder kronor per år under finanskrisen. Denna statliga jättesubvention av banksektorn stimulerar bankerna att ta höga risker och får kapital att röra sig mot värdepappershandel i stället för att investeras i den reala ekonomin. Ändå är det givetvis ute i den reala - verkliga - ekonomin vår framtid formas. Det är där massiva klimatinvesteringar i förnybar energi och hållbara transportsystem nu måste till, och det är ute i verkligheten som slitna miljonprogramsområden och nedgångna skolor måste rustas upp och orimligt låga lönelägen i kvinnodominerade yrken äntligen justeras upp. Herr talman! För att få råd med den sortens omfattande investeringar i social rättvisa och en övergång till långsiktigt hållbara energi och transportsystem tror jag att det också vore en god idé att utreda hur en grön investeringsbank skulle kunna etableras i Sverige. Jag har därför tillsammans med Annika Lillemets, Jan Lindholm och Magnus Ehrencrona lagt fram en enskild motion om detta. I Storbritannien sjösätts i år en Green Investment Bank, och i Tyskland har den statliga banken Kreditanstalt für Wiederaufbau spelat en betydande roll för den snabba utbyggnaden av vindkraft och solenergi genom att bland annat tillhandahålla förmånliga lågräntelån som inte minst kommit innovativa och alltmer samverkande kommunala energibolag till del. Den nya rödgröna regeringen i Frankrike förbereder inrättandet av en offentlig investeringsbank med det uttalade syftet att kapitalförsörja små och medelstora företag samt underlätta en ekologisk omställning av den franska industrin. Herr talman! Jag vill avslutningsvis yrka bifall till reservation 2.

Herr talman! I detta betänkande, som behandlar allmänna motioner om bank-, försäkrings och kreditupplysningsfrågor, behandlas bland annat tre motioner som handlar om att införa fri flytträtt för försäkringssparande. I den motion jag själv har varit med om att författa finns ett yrkande om att införa friare möjligheter att flytta pensionsförsäkringar. Av betänkandet framgår att utskottet har behandlat liknande yrkanden tidigare, senast för två år sedan. Den gången valde utskottet att avslå yrkandena med motiveringen att det pågår ett arbete i Regeringskansliet med att se över möjligheten till obligatorisk flytträtt för pensionssparande. I det betänkande vi nu debatterar avstyrks samma yrkanden i dag, två år senare. Det görs med hänvisning till en utredning - Livförsäkringsutredningen, vill jag minnas att den heter - som har i uppdrag att analysera och lämna förslag kring frågor om flytträtt för försäkringssparande med mera. Utredningen ska tydligen lämna sitt betänkande i september i år. Det verkar vara samma utredning vi kunde läsa om i svensk finanspress redan för ungefär ett och ett halvt år sedan. Då stod det att utredningen skulle vara klar i mars i år. Jag utgår ifrån att det är samma utredning och att den har fått flyttas fram. Kanske ville man ha tid över för att kunna hänvisa till den i detta betänkande - vad vet jag? Ska det pågå utredningar i denna fråga menar jag att de bör gå ut på att ta reda på hur den fria rätten ska införas, inte om den ska införas. Att införa flyttmöjligheter för försäkringar borde inte vara särskilt kontroversiellt egentligen. Det finns fri flytträtt i Norge sedan 1991, och syftet med att införa det även i Sverige är helt enkelt att försäkringstagarens intressen gynnas genom bland annat en ökad och förbättrad konkurrens och ett ökat förtroende från försäkringstagarna. Avtal som syftar till att binda upp försäkringstagaren i flera decennier syftar till att gynna försäkringsbolagen och även säljarna av försäkringarna. När försäkringsbolagen och säljarna tjänar mer är det försäkringstagarna som betalar mer. Med anledning av detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservation 3. För tids vinnande är detta mitt enda yrkande.

Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2. Lika lite som skattepengar ska gå till privata bolag i välfärden ska skattepengar gå till privat näringsverksamhet inom finanssektorn. Det måste vara något totalt systemfel när skattebetalarna ska garantera privat bankverksamhet. Om vi tittar hur det ser ut runt om i Europa och världen i dag kan vi se att finanskrisen har orsakat enorma problem i land efter land. Irland fick ett budgetunderskott på minus 30 procent, från att ha haft ett överskott, för att de gick in och garanterade sina banker. I dag ser vi hur Spanien har enormt stora problem och hur det bankpaket de har blivit lovade inte kommer att räcka. Vi ser problem i Portugal, och vi ser problem i Grekland. Grekland har självklart också andra problem, men 7 av 10 kronor som läggs in för att rädda landet går till banker. Det är en enorm kris vi står inför, och därför är förslaget om en bankdelningslag desto viktigare. Det är nu lagen borde införas; den borde redan ha varit införd. Jag tycker att de partier som inte förordar en bankdelningslag borde förklara hur de anser att vi bör bemöta privata finansföretag. Är det meningen, tycker ni, att vi ska gå in med skattebetalarnas pengar och garantera privat finansverksamhet? Hur har ni tänkt lösa denna situation? Effekterna av finanskrisen 2008 är väldigt svåra att överskatta. Det rör sig om produktionsbortfall på tusentals biljoner dollar, massarbetslöshet, fattigdom och en valutaunion i gungning. Företrädare för den svenska banksektorn brukar hävda att den är väldigt stabil och välkapitaliserad, men det är en sanning med stor modifikation. Det var inte alls länge sedan både Swedbank och SEB var nära att gå omkull efter att under lång tid aggressivt ha jagat marknadsandelar i Baltikum. I denna jakt tog de enorma risker i sin kreditgivning, risker de kunde ta på grund av för låga kapitaltäckningskrav och dålig finanstillsyn och eftersom det finns en implicit garanti från staten att inte låta stora banker gå i konkurs. I de flesta länder, för att inte säga alla, finns det en implicit, indirekt garanti från statens sida: Man kommer inte att låta stora finansiella institut gå i konkurs. Denna försäkran är en förklaring till att vissa bolag kunnat växa sig så stora att de blivit för stora för att tillåtas gå omkull. Irland, Spanien, Portugal, Lettland och Island är några stater som drabbats väldigt hårt av den struktur som i dag råder, där stater garanterar så kallade systemviktiga bankers verksamhet. Det är lätt för bankerna att riskera skattebetalarnas pengar, och självklart är det mumma för finanskapitalet att veta att skattebetalarna bär förlusterna medan de själva tar vinsterna. Implicita eller uttalade statliga garantier innebär en kraftig subvention av storbankernas upplåningskostnader. Garantierna innebär också att det inte finns någon större anledning för storbankernas kreditgivare att ta reda på bankernas finansiella situation. Riksbanken har nyligen efter initiativ från Vänsterpartiet försökt uppskatta värdet på den svenska implicita garantin. Deras bedömning är att den i genomsnitt har uppgått till 30 miljarder kronor per år för de fyra storbankerna mellan åren 2002 och 2010. Det motsvarar drygt hälften av storbankernas sammanlagda vinster före skatt under samma tidsperiod. Motsvarande studier i andra länder har kommit fram till liknande resultat. Vad gäller den så kallade stabilitetsfonden står banksektorn för finansieringen genom årliga avgifter. Skattebetalarna gick in med pengar innan. Regeringen har i olika sammanhang framfört åsikten att bankerna därigenom betalar för den subvention den implicita garantin innebär. Det vill jag påstå att de inte gör. För det första har de två sakerna egentligen ingenting med varandra att göra. För det andra betalar bankerna mycket högt räknat i genomsnitt 3 miljarder kronor per år till Stabilitetsfonden, vilket ska jämföras med den årliga subventionen, som uppgår till 30 miljarder kronor. De får alltså genom den statliga garantin intäkter som är tio gånger högre än vad de sedan betalar till fonden, som är väldigt liten och inte alls kommer att täcka deras förluster om de går omkull. Problemet med dagens finansiella sektor och dess stora institut är inte bara att de är för stora att tillåtas gå i konkurs. De är också i princip för stora att rädda, i alla fall med mindre än massiva statliga kapitaltillskott och stora budgetunderskott som en direkt konsekvens. Det diskuteras hur stor de svenska finansinstitutens balansomslutning egentligen är, men man kan säga att finanssektorn totalt är ungefär sex gånger bnp och de fyra storbankerna ungefär fyra gånger bnp, vilket gör att vi ligger i ligans topp vad gäller storlek på finanssektorn. En så stor finanssektor, oavsett hur strikt reglerad den är, utgör en allvarlig risk för Sveriges makroekonomiska stabilitet. Det är därför vi vill se en bankdelningslag. Vi har nu drivit den här frågan väldigt länge och är glada att Miljöpartiet nu anslutit sig till den linjen. Förhoppningsvis kommer fler att inse det kloka i att stater inte ska gå in och garantera den privata finanssektorns aktiviteter. I Storbritannien tillsatte man en utredning mot bakgrund av finanskrisens effekter på det brittiska banksystemet. När den brittiska staten gav olika former av stöd till bankerna under finanskrisen visade det sig att det var mycket svårt att separera traditionell samhällsviktig verksamhet från investmentverksamhet. Det innebar att hela banker fick räddas, även de delar som inte ansågs samhällsviktiga, vilket blev mycket kostsamt. Bland annat mot denna bakgrund föreslår den brittiska utredningen ett slags separation av bankernas verksamhet i dels traditionell bankverksamhet, det vill säga vanlig in och utlåning, sådant vi behöver till företag och hushåll, dels så kallad investmentverksamhet, den spekulativa verksamheten. Utredningen har uppskattat att så mycket som fyra till fem sjättedelar av de brittiska bankernas sammanlagda balansomslutning härrör från det som definieras som investmentverksamhet, vilket motsvarar 40-50 biljoner kronor. Det finns ingen i dag som vet hur stor finansspekulationen är i Sverige. Riksbanken har på en fråga från oss svarat att de ska börja räkna på det, för de menar också att det är viktigt att veta hur stor andel av bankernas verksamhet som är finansiell spekulation, eftersom det påverkar den finansiella stabiliteten. Vi har säkert inte lika stor spekulation som de brittiska bankerna, men med en så stor banksektor som vi har - den har vuxit väldigt kraftigt de senaste åren - kan jag tänka mig att en väldigt stor andel är spekulativ verksamhet. Som jag sagt, herr talman, innebär den implicita bankgarantin en kraftig subvention av storbankernas verksamhet. Garantin vore stötande även om bankerna enbart skulle ägna sig åt traditionell bankverksamhet i form av in och utlåning till privatpersoner och mindre företag, men den är helt absurd när bankerna kan använda subventionen till att spekulera med egna pengar i olika finansiella instrument. Det är inte helt enkelt att förstå varför staten ska subventionera privata företags finansiella spekulation och sedan dessutom gå in och rädda företagen om de riskerar att gå i konkurs som ett resultat av denna spekulation. Det tycker jag att ni som inte vill se en bankdelningslag ska ta och förklara för mig hur ni har tänkt lösa. Varför ska staten och skattebetalarna rädda banker som spekulerar? Johan Norberg sade i radioprogrammet OBS något väldigt bra som jag tidigare tagit upp i kammaren. Han sade att kapitalism utan konkurser är som kristendom utan helvete, och det är vad detta handlar om. En lag om bankdelning bör införas för att också minska risken för intressekonflikter. Bankernas nuvarande affärsmodeller, där de dels placerar pengarna för kundernas räkning, dels handlar för egen räkning, kan leda till betydande intressekonflikter. Bankerna kan dra nytta av privatpersoners insättningar, som delvis är försäkrade genom den statliga insättningsgarantin, för att sedan ägna sig åt mycket stora och riskabla finansiella spekulationer. Det leder till betydande intressekonflikter och bidrar till att öka instabiliteten i det finansiella systemet. Mot bakgrund av detta tycker jag att Sverige skyndsamt borde tillsätta en parlamentarisk utredning i syfte att utarbeta ett lagförslag som separerar traditionell bankverksamhet från så kallad investmentverksamhet. Vänsterpartiet tycker också att det är väldigt viktigt med konkurrens inom banksektorn. Ökad konkurrens förbättrar möjligheterna för inte minst små företag och hushåll utanför de större städerna. De lokala sparbankerna utgör en viktig resurs för den regionala utvecklingen, men de missgynnas i dag i förhållande till de stora affärsbankerna, eftersom de stora affärsbankerna med den statliga garantin i ryggen lånar billigare på marknaden, vilket slår undan andra bankers möjligheter till konkurrens. Sparbankerna är en otroligt viktig resurs för den regionala utvecklingen. Deras förankring i lokalsamhället är unik och gör att de har goda kunskaper om det samhälle, de företag och de människor som finns och verkar där. Samtliga lokala sparbanker är lokaliserade utanför de större tätorterna. Bland annat beviljas lån till småföretag och privatpersoner som annars kanske inte skulle ha godkänts av främst affärsbankerna. Eftersom sparbankernas idé i grunden går ut på att verka lokalt har de en unik kundkännedom genom en nära relation till de lokala företagarna. Det är en oerhört viktig och basal kunskap för en bank som arbetar för lokalsamhällets bästa. Att sparbankerna inte har möjlighet att dela ut vinster till aktieägarna utan i stället måste fondera vinsterna innebär ju en ökad trygghet för bankkunderna och för samhället i stort. Delar av det fonderade överskottet får sedan enbart användas för samhällsnyttiga ändamål som utvecklar regionen och lokalsamhället i långsiktig och hållbar riktning. Sparbanken har också mycket bättre soliditet än vad affärsbankerna i stort har. Därför vill vi öka bankkonkurrensen genom fler lokala banker. Det är därför vi har motionerat i frågan. Regeringen har efter otaliga initiativ från Vänsterpartiet tillsatt en utredning på Finansdepartementet för att se över frågan om egenkapitalbevis för sparbanksrörelsen. Utredarens resultat skulle ha presenterats förra våren och är alltså över ett år försenat. Det visar att intresset för frågan är lågt hos regeringen, vilket jag beklagar. Egenkapitalbevis kan vara av avgörande betydelse för tillgången till kapital på landsbygden i framtiden. Egenkapitalbevis är redan infört i Norge, och har utfallit väl. Det är ett instrument som har viss likhet med aktier. Huvudprincipen är att egenkapitalbevisens kapitalandelar läggs under samma regelverk som institutionens övriga kapital så att utdelningar, gåvor till allmännyttiga ändamål och avsättningar till Sparbankens fond styrs av ett och samma regelverk. Skillnaden mot aktier ligger främst i äganderätten till bankens förmögenhet samt inflytande i bankens organ. Systemet med egenkapitalbevis kan vara värdefullt i såväl goda som dåliga tider. För att förebygga eller ta sig ur en kris kan ett kapitaltillskott via bevisen vara en avgörande faktor för att en sparbank ska överleva och fortsätta att vara en lokal utvecklingsmotor. I andra lägen kan bevisen bidra till en ökad kapitalmängd, vilket ger Sparbanken större möjligheter att öka krediterna för de lokala kundgrupperna, och därmed intäkterna. Det verkar nästan finnas en majoritet i riksdagen för egenkapitalbevis. Socialdemokraterna har uttalat sig positivt. Centerpartiet är positivt. Vänsterpartiet har drivit frågan länge, och vi är glada för att fler och fler ansluter sig. Jag vet att flera moderater har uttalat sig positivt i frågan. Det kanske kan komma något ganska snart om vi tillsammans lägger ned lite krut i den här frågan och driver undan det motstånd som finns inom regeringen och i Finansdepartementet. I detta anförande instämde Lena Olsson .
Herr talman! Jag börjar med att yrka bifall till utskottets förslag till beslut. Detta ärende är, som sagt, ett motionsbetänkande rörande bank-, försäkrings och kreditupplysningsfrågor. I betänkandet behandlas 27 motionsyrkanden inom detta område och det finns sex reservationer. Flertalet av dessa motioner är likalydande motioner som behandlades så sent som förra riksdagsåret. Det finns dessutom flera motioner som tar upp frågor som är föremål för utredningar som påbörjats före den allmänna motionsperioden. Icke desto mindre hade jag tänkt att kort säga några ord om några av dessa frågor som också berörts av föregående talare. När det gäller lokala sparbanker vill jag hålla med Ulla Andersson om vikten av fungerande konkurrens på den finansiella marknaden. Jag tycker att Ulla Andersson har en poäng i att sparbankerna kan utgöra en viktig del i detta. När det gäller egenkapitalbevis eller möjligheterna att ta in externt kapital, som motionen tar upp, vill jag inte föregripa den utredning som pågår. Jag tror inte heller att Ulla Andersson har förväntat sig bifall av motionen med anledning av detta. Däremot är vi många som beklagar att utredningen dragit ut på tiden. Det har funnits förväntningar om att denna utredning redan skulle ha presenterats. Så är inte fallet, och utredningens färdigställande har skjutits upp ännu en gång. Vi vet att detta är en komplex fråga och att införandet i befintlig lagstiftning vidare behöver utredas. Vi får väl ändå tro att det är positivt att det blir rätt från början och att det görs ett genomgripande och gediget arbete. Bankdelning är en fråga som åter rests i samband med det överdrivna risktagandet och de okritiskt likriktade massplaceringarna som blottats i samband med finanskrisen. Alltför tydligt har sårbarheten i de ekonomiska systemen uppenbarats. Till och med hela staters ekonomier har drabbats hårt på grund av bankernas agerande. Det kan därför tyckas logiskt med en delning av bankerna där endast den traditionella bankverksamheten är den som ska garanteras, och där investmentdelarna ska stå sin egen risk. Dessvärre är verkligheten inte lika enkel, och det är inte givet att detta är görligt, dels för att gränsdragningarna inte är självklara, dels för att det inte går att utesluta att även investmentdelarna kan komma att betecknas som systemviktiga. Jag vill dock påminna om att vi från svensk sida har varit mycket tydliga med att skattebetalarnas risker ska minimeras och att skattebetalarna är de som ska lida minsta möjliga förluster. Som Bo Bernhardsson tidigare var inne på handlar det om ett övertagande av bankerna som vi förespråkar, där aktieägarna ska lida den största förlusten. Detta kan och bör leda till att de svenska bankerna tar ett större ansvar. Till detta kommer att ett omfattande regelverk har sjösatts och att mer är på gång. I Sverige har vi dessutom ambitionen att införa striktare kapitaltäckningskrav på våra svenska banker. Det torde också minska risktagandet. Fri flytträtt för försäkringssparande borde vara en självklarhet och inte alls en komplicerad fråga, utifrån mitt sätt att se det. Alla borde enskilt och utifrån egen vilja själva besitta makten att bestämma över sitt eget sparande, allt annat kan tyckas obegripligt. Det är åtminstone en första reaktion från min sida. Det vore dock fel att föregripa den utredning som behandlar frågan. En presentation av utredningen beräknas till september detta år och har flyttats fram vid ett par tillfällen. Utredningen har pågått sedan före den allmänna motionsperioden. Beträffande betalningsanmärkningar och försäkringar vet jag att försäkringsbolagen hävdat ett samband mellan hög riskbenägenhet och betalningsanmärkningar. Jag vet inte på vilken vetenskaplig grund man kan hävda dylikt, men å andra sidan kan jag inte på vetenskaplig grund hävda motsatsen heller. Däremot vill jag som enskild försäkringstagare ha möjlighet att välja bort försäkringsbolag som har denna policy. Jag vill gärna förutsätta att konkurrensen fungerar tillräckligt väl för att alla ska finna det bolag som passar dem bäst. Jag förutsätter också att Finansinspektionen tillämpar det regelverk som finns och att Konsumentverket bevakar bolagen och deras verksamhet. När det gäller fakturabetalning finns det enligt inkassolagen krav på att inkassobolagen ska ange en skälig betalningstid på sina krav. Detta står i motsats till vad som gäller mellan avtalsparter och fakturaköp i övrigt. Det råder en myt om att 30 dagars kredit är en rättighet, och vi tar det ibland för givet. Det finns dock inga krav på att sälja på kredit, och grundregeln, om inget annat avtalats, är att faktura ska regleras omgående. Däremot har en kutym vuxit fram om 30 dagars fakturakredit. Detta har också kommit att bli en viktig del av den kortfristiga finansieringen för företagen. Den kortfristiga finansieringen hos företagen är många gånger nödvändig för företagens fortlevnad. Detta förutsätter dock att det finns en fungerande kreditupplysningsfunktion. Det är centralt att tilliten finns och att säljare känner sig trygga med att få betalt. Därför är det viktigt med snabba signaler om betalningssvårigheter för kunderna. Rubbas balansen i systemet riskeras förtroendet och kreditgivning kan komma att omöjliggöras, vilket skulle drabba både köparens och säljarens verksamheter. Existensen av det som brukar kallas bluffakturor, men som i själva verket borde betecknas som bedrägerier, upprör oss alla. Denna verksamhet är med få undantag kriminell verksamhet och måste beivras som kriminell verksamhet genom strafflagstiftningen om bedrägerier. Det polisiära arbetet bör intensifieras omkring detta. Jag välkomnar i det sammanhanget domen i det så kallade Helsingborgsmålet, vilken torde fungera som ett statuerande exempel. Herr talman! Vi står nu inför semestertider, och det är högsäsong för dessa kriminella bedrägeriverksamheter. Jag hoppas därför att alla företagare trots välförtjänt semester bibehåller uppmärksamheten på detta och tillämpar och tar stöd av det regelverk som finns. Detta är ett gissel som måste få ett slut. Med samordnade polisiära insatser och med en informationsspridning om gällande regelverk vill jag gärna, trots allt, tro på en avkopplande semester och en glad sommar särskilt för alla företagare. Jag vill också ta tillfället i akt och önska alla andra en skön sommar och en avkopplande semester.

Herr talman! Jag får önska trevlig sommar också till dig, Jörgen. Jag vill ta upp två saker. Först och främst vill jag säga att jag är väldigt glad över att du så tydligt uttalar dig för egenkapitalbevis för sparbankerna. Jag tycker att det är mycket glädjande. Men min fråga till dig, eftersom du fortfarande vill invänta den utredning som är över ett år försenad, är: Hur långe till har du tålamod att vänta? Var går smärtgränsen? Hur länge ska man få hålla på att utreda en fråga som är mycket viktig för regional utveckling? Men framför allt vill jag hålla mig till frågan om bankdelning. Genom skattebetalarna subventioneras bankernas verksamhet med ungefär 30 miljarder kronor per år. Det har lett till att vi får alldeles för stora banker. Vi har bankoligopol i Sverige, det vill säga vi har gått längre än en monopolsituation. Den implicita garantin leder också till att konkurrensen snedvrids, det vill säga vi får väldigt få bankaktörer, eftersom det inte går att konkurrera med de stora jättarna, när de får rabatt på sina egna lån. Så länge den implicita garantin finns kvar kommer bankerna gärna att fortsätta att ta stora risker, eftersom de spelar med någon annans pengar. De vet att det är skattebetalarna som bär förlusterna. Den diskussionen pågår i många länder. Vi har tidigare själva haft en lag som separerar olika former av bankverksamhet, in och utlåning i en del och spekulation i en annan del. Det diskuterar man i Storbritannien, i USA och i väldigt många länder, eftersom det är ett ohållbart system. Min fråga till Jörgen och Moderaterna är: Hur vill ni komma ifrån detta? Eller tycker ni att det är rimligt att skattebetalarna ska garantera privat finansverksamhet? Hur har ni annars tänkt komma ifrån det? Det håller inte att säga att det är väldigt svårt att separera olika delar. På det sättet kommer det ju bara att fortsätta i oändlig tid. Så länge man har den här garantin kommer banker att tillåtas att vara för stora och tillåtas vara för stora att gå omkull.
Herr talman! Ulla Andersson gör det väldigt enkelt för sig. Hon tror att bankverksamhet och den finansiella marknaden lätt kan flyttas bort utan att det påverkar någonting annat. Ulla Andersson gör det väldigt lätt för sig när hon tror att det finns några bankaktieägare långt borta någonstans som inte berörs det minsta av den ekonomiska verksamheten i övrigt i samhället. Sanningen är att bankverksamheten fyller en viktig funktion för det ekonomiska systemet i samhället. Det är helt nödvändigt att vi har en finansiell marknad för att kunna ha aktiviteter i det ekonomiska systemet så att vi kan upprätthålla den välfärd som vi har. Det är inte så enkelt som Ulla Andersson vill ge uttryck för. Dessutom: 80 procent av de aktieägare som Ulla Andersson pratar om som skyddas är faktiskt du och jag, Ulla, i form av vårt pensionssparande. Jag skulle vilja påstå att Ulla gör det lite enkelt för sig. Däremot vill jag ge dig rätt i det hänseendet att det är oerhört viktigt att upprätta en sund konkurrens på marknaden. Kan man få till en bättre konkurrenssituation, så att exempelvis de små sparbankerna tar en större del av kreditmarknaden, kommer systemviktigheten hos de stora bankerna inte att bli lika tydlig, och då kommer det inte heller att vara lika stort behov av att rädda dem. Det är ett komplext system som dessutom inte begränsar sig till vårt land utan är globalt, så jag tror inte att det är alldeles enkelt.
Herr talman! Vem har sagt att det skulle vara enkelt? Det är den stora frågan, i så fall. Jag har aldrig påstått det. Däremot påstår jag att vi har ett ohållbart system som det är utformat i dag, och jag föreslår en lösning. Den är inte enkel, men det är absolut en bättre lösning än det system vi har i dag, där skattebetalare i land efter land, även i Sverige, garanterar bankernas finansverksamhet, vilket leder till att bankerna växer sig så otroligt stora att de inte kan tillåtas gå omkull. Då kan vi inte ens rädda dem, för det har vi inte råd med. Jörgen Andersson säger att det är viktigt med sund bankkonkurrens och att de systemviktiga bankerna inte skulle behöva vara lika systemviktiga. Men det går inte att konkurrera på lika villkor om några aktörer får 30 miljarder i rabatt och de andra inte får det. Det är ju det som systemet faktiskt innebär - 30 miljarder! Jörgen påstår att all denna verksamhet tydligen skulle vara samhällsviktig. Det är klart att den inte är. I Storbritannien var fyra till fem sjättedelar ren spekulation, det vill säga en till två sjättedelar var samhällsnyttig bankverksamhet: in och utlåning till hushåll och företag och närliggande verksamhet. Jörgen Andersson har fortfarande inte svarat på vad som är alternativet. Han vill hålla fast vid ett system där skattebetalarna ska garantera de stora finansinstitutens verksamhet. De facto tjänar vissa aktieägare väldigt stora pengar på verksamheten men slipper bära förlusterna. Det är det som är den grundläggande frågan. Det brukar också Anders Borg hålla med om. Däremot har ni inga lösningar mer än att det ska fortsätta på samma sätt som i dag. Det tycker jag är ohållbart, och det tycker nog de allra flesta människor. Väldigt många blir förvånade när man talar om att skattebetalarna täcker bankernas förluster, vilket vi gör, när vi subventionerar med 30 miljarder per år.
Herr talman! Det är inte på något sätt så att jag säger emot Ulla i det hänseendet att det finns obalanser på den finansiella marknaden. Däremot säger jag att Ulla Andersson gör det väldigt enkelt för sig. Hon utgår från att hon har lösningen och att det är en lösning som kommer att fungera i verkligheten. Jag tror inte att det är så enkelt. Det var allt jag försökte säga. Låt mig också säga: Man har tillsatt en finanskriskommitté som ska utreda frågorna och se över hur det svenska regelverket kan formas för hanteringen av finansiella kriser. Dessutom har man när det gäller våra svenska banker inrättat en stabilitetsfond. Den är till för att balansera den implicita garantin. Man kompenserar genom avgifter till den fonden. Det finns ett uppdrag att undersöka vilka målnivåer man ska ha och på vilket sätt man ska kunna utforma en eventuell riskdifferentiering och hur avgifterna ska förhålla sig till det. Även om jag inser att det finns obalanser på finansmarknaden är det på något sätt lovligt byte i dag. Man får kritisera finansmarknaden precis hur mycket man vill utan att det ses som märkligt. Men vi ska ha med oss att det inte bara är en finansiell finansmarknadskris som vi har, utan det är faktiskt en kris för hela vår välfärd. Jag vill påstå att finansmarknaden fyller en oerhört viktig roll för att upprätthålla välfärden i vår del av världen.
Herr talman! Också Carter Glass och Henry Steagall fick höra 1933 då de lade fram sin motion i den amerikanska senaten att det inte går och att det är svårt att separera affärsbanker från investmentbanker. Men sedan skrev Franklin Roosevelt under lagen, och den trädde i kraft den 1 januari 1935. Den tjänade USA:s ekonomi och därmed indirekt stora delar av världens ekonomi väldigt väl ända fram till 1999, då den togs bort. Många ledande amerikanska ekonomer, också Nobelpristagare, menar att detta har varit en bidragande orsak, om än inte den enda, till den finanskris som vi i dag lever med. Självfallet vet inte vare sig Jörgen Andersson eller jag själv om det går att separera. Visst är det svårt, men det är därför vi vill ha en utredning. Det förvånar mig att ni inte ens kan gå med på det.
Herr talman! Jag motsätter mig egentligen inte det Valter anför här. Jag tror att jag redan i mitt anförande sade att det är alldeles uppenbart att man har byggt upp obalanser på den finansiella marknaden och att det finns en likformighet på marknaden som inte är sund. Detta drivs ju mycket av våra egna krav på en fungerande välfärd och av våra krav på avkastningar till våra egna pensioner. Det ger en del av det. Detta handlar om att förändra attityder i samhället, så det är inte alldeles enkelt. Mycket har hänt sedan Glass-Steagall Act 1933. Jag vill inte på något sätt avfärda tanken, men vi ska ändå vara medvetna om att globaliseringen har varit betydande sedan dess.
Fru talman! Jag vet inte om jag riktigt fick svar på frågan. En grundlig utredning kunde ju ta debatten till en högre nivå. Då får vi veta om det är så som Jörgen Andersson befarar att det är näst intill omöjligt att få till den här bankdelningen eller separationen, eller om det går att hitta metoder för att få till stånd en sådan också under globaliserade förhållanden. Det är många som menar att en uppdaterad version av Glass-Steagall Act är möjlig, däribland ledande republikaner. Det finns också många borgerliga politiker runt om i Europa som ser detta som möjligt. Det som förvånar mig är att vi inte åtminstone kan få till stånd en utredning och fortsätta diskussionen utifrån vad den kommer fram till.
Fru talman! Det finns anledning att låta de utredningar som redan finns och de regelverk som är tänkta att träda i kraft finna verkan innan vi går vidare med ytterligare utredningar. Risken man tar - det är något som är ganska normalt i ett krisskeende - är att den första delen handlar om ett förnekande, den andra delen om passivitet och den sista delen om en överkompensation. Tar man till alltför många åtgärder finns en risk för att man inte vet vilken av dem som hade effekt och inte, och det finns också en risk för att man överkompenserar. Även om jag inte på något sätt vill avfärda de tankegångar Valter Mutt uttrycker tycker jag att det finns anledning att låta de åtgärder som redan är påbörjade vinna kraft.

Fru talman! Jag tänkte ta upp tre frågor som har berörts i betänkandet och av Ulla Andersson. Det gäller sparbankerna, flytträtten och kanske också bankdelningsfrågan. Jag har funderat över varför Vänsterpartiet är så engagerat för sparbanker. Det förefaller mig vara för att sparbanken inte har några privata ägare. Det är, för att travestera Johan Norberg igen, en kapitalism utan kapitalister som lockar och tjusar Vänsterpartiet. Egenkapitalbevis är också bra enligt Vänsterpartiet, kanske därför att innehavarna av sådana bevis alltid är små. De ska inte kunna bestämma; deras andel ska vara så liten att de inte kan uppnå majoritet i banken. Det får gärna vara externt kapital, men det får inte ha något inflytande. Vem är det då som ska bestämma? Det är ju en ganska central fråga i det ekonomiska livet. Det tentativa svaret är väl: kommunalt utsedda församlingar. Den offentliga sektorn ska, direkt eller indirekt, utse dem som styr i bankerna. Då är nästa fråga: Är det verkligen bra? Jag tror inte alls det. Erfarenheten är att de ofta är svaga ägare till banker. Det är bättre med banker som har tydliga, starka ägare. Jag tror att det borgar för ett bättre bankväsen. Jag tror att Ulla Andersson är ideologiskt bländad av detta att det inte är privata ägare. Då hamnar man dock i stället i en situation där det blir ganska svaga ägare. Nu ska jag förstås inte säga att alla sparbanker har svaga ägare och liksom haltar fram, men har sparbankernas ägarform visat sig överlägsen i Sverige och på annat håll? Nej, jag menar att den ägarsvaga bankkapitalismen erfarenhetsmässigt är den farligaste ur samhällets synpunkt. Låt oss se på den svenska 90-talskrisen. Då stod den ena sparbanken efter den andra på näsan. Det var även en och annan privatägd bank som gjorde det, men det var väldigt många sparbanker. Vem var det som tog väldigt stora risker i Lettland? Jo, det var Swedbank. Även i andra länder kan man se detta fenomen. Banker med svaga ägare av sparbankstyp, till exempel i Spanien, är roten till mycket av de problem som finns i banksektorn. Det förefaller mig alltså som om sparbanker i Sverige och andra länder oftare är involverade i bankkollapser, oftare går bort sig i stort risktagande och oftare måste rekapitaliseras av skattebetalarna. Eftersom Ulla Andersson samtidigt är oerhört angelägen om att skattebetalarna inte ska behöva betala något tycker jag mig kunna se en stor motsättning mellan hennes förtjusning över sparbankerna och hennes omsorg om skattebetalarna. Det finns också andra icke-privata banker som det är problem med och som har olika typer av statsgarantier, men jag hoppar över de mellanformerna. Tanken att sparbankerna på något sätt skulle vara bättre och ha bättre kontroll över det lokala näringslivet och människorna där - de känner sina pappenheimare och vet vad det är för personer som får låna - tror jag är oriktig. Dessutom tycker jag att det är ett ganska obehagligt samhälle där man ska ha en väldigt stark social kontroll på folk för att veta om man ska låna till dem eller inte. Även de stora bankerna har ofta samma typ av filosofi när de agerar på små orter. Handelsbanken har sin så kallade kyrktornsprincip, som har funnits i åtminstone 40 år. Den får varje anställd höra från dag ett och hela resten av sitt arbetsliv i banken: Vi lånar bara ut till personer och företag som, bildligt talat, kan ses från det lokala kyrktornet. Det är alltså inte enbart sparbankerna som har idén att man ska premiera utlåning till dem som är närmast banken och som man sannolikt har någorlunda god kontroll på vad de är för företag och personer. Inte heller där kan jag se att sparbankerna har någon unik, bra modell, utan den finns även hos andra banker. Idylliserar inte Vänsterpartiet ett svagt bankägande? Det är min fråga. Och idylliserar man därmed inte riskerna med att ha ett ganska svagt ägande? Nu går jag över till frågan om flytträtten för försäkringssparande. Jag tycker att det är otroligt viktigt att flytträtten blir verklighet, trots de stora motkrafter som nu mobiliseras för att ingenting ska ändras och status quo ska bestå. Parterna på arbetsmarknaden vill behålla status quo. Den egna makten över medlemmarnas och medlemsföretagens försäkringsplaceringar ska vara som den alltid har varit. Men medborgarna, ärade åhörare, är vuxna människor. De ska inte behöva underordna sig andra när det gäller deras egna pensionspengar och hur de är placerade. Vill medborgarna använda sina sparade pengar och sätta dem i parternas bolag och göra sina försäkringsplaceringar där ska de naturligtvis göra det - självklart. Men den enskilde ska inte berövas rätten att själv bestämma över sina besparingars placering. Jag vet att parterna då säger: Utan parterna blir det förvaltare som tar ut högre avgifter. Ja, det är möjligt i vissa fall. Men det är faktiskt den enskildes egen sak att välja. Dessutom behöver det inte bli på det sättet i en ny konkurrenssituation, som naturligtvis skulle uppstå om man införde en flytträtt. Jag hoppas alltså att den nu sittande Livförsäkringsutredningen kommer med ett förslag. Framför allt hoppas jag att den inte faller undan för den mycket välutvecklade lobbyism som nu uppkommer för att behålla status quo vad beträffar försäkringssparande. Jag hoppas att vi faktiskt får en ökad frihet och en förändring framöver. Ulla Andersson var inne på det här med bankdelning och Vickersrapporten i Storbritannien och så vidare. Jag är lite förvånad över det här engagemanget. Vi har ju vad vi i detta sammanhang kan kalla den svenska modellen, som med en blandning av trial and error och tur och skicklighet utvecklades på 1990-talet. Staten tog över bankerna utan ersättning till aktieägarna. Man kan väl säga att staten socialiserade dem, rekonstruerade dem och sålde tillbaka dem till marknaden. Det har då blivit en lyckad affär i den meningen att skattebetalarna till slut inte har behövt ställa upp med pengar. Man har fått tillbaka pengarna. Jag tror att i Sveriges fall är det här med att dela upp bankerna i en investmentbankdel och en hushållsbankdel lite att ta till en för stark klubba. Jag tror inte att det behövs. För man ska veta att i Storbritannien och kanske också i USA - i alla fall i Storbritannien - är de här bankerna mycket större. Därmed är det mycket större risk för det finansiella systemet. I Sverige har vi infört ett antal åtgärder som har samma effekt. Vi har förhandlat till oss rätten att ha högre kapitaltäckningskrav, väsentligt högre än i många andra länder. Och vi har de här avgifterna, som Jörgen Andersson tidigare har talat om, stabilitetsavgifterna, som ska säkra att pengarna finns och att inte skattebetalarnas pengar tas om banker behöver rekapitaliseras. Det är också så att vi har en öppenhet för Finansinspektionen och för myndigheterna som är annorlunda än till exempel i Storbritannien. Men det finns också en annan skillnad. Vi är en liten, öppen ekonomi. Vad skulle det leda till om vi skulle införa det system som Ulla Andersson vill i Sverige, alltså den här bankdelningen, Vickersmodellen? Jag tror att det skulle leda till att den delen av banker flyttas utomlands, placeringar där regleringssystemen, insynen och kontrollen är svagare. Det kanske räcker att man flyttar tvärs över Östersjön, och då har man ju inte löst problemet, tvärtom. Låt oss säga att det är svenska storbanker som placerar den här verksamheten tvärs över Östersjön eller någon annanstans. Då lägger de den där, men risken finns fortfarande kvar för den svenska verksamheten. Jag tror att man drar sig undan den insyn och de kapitaltäckningskrav och stabilitetsavgifter som vi har. Man riskerar att göra det i alla fall. Sedan har - jag tror att Ulla Andersson nämnde det - bland annat finansministern öppnat för att man kan ha en något högre arbetsgivaravgift vad gäller tjänsteproduktionen i banker än vad man annars skulle ha för att ta tillbaka en del av den subvention av bankverksamhet som Ulla Andersson talade om.

Fru talman! Jag satt och valde mellan mat och replik. Det blev replik, för det finns lite hull att ta av. Äta hinner jag väl. Först skulle jag vilja säga till Carl B Hamilton: Du får nog ta och läsa på lite! Det finns forskning kring sparbankerna internationellt och hur de har påverkat ekonomier och om de har varit mer risktagande och orsakat stora kriser. Man kan se i den forskningen att sparbankerna tar mindre risker och orsakar mindre kriser. Det tycker jag är entydigt om man ser sig omkring. Det finns bra forskning vid Göteborgs handelshögskola som du kan ta del av. Min vurm för sparbanker handlar om den samhällsnytta de har. De finns i hela landet, och de ser till att lokalsamhället ska överleva och utvecklas. De tar inte heller samma risker som de stora affärsbankerna. De har en bättre soliditet. Under finanskrisen var jag mycket ute och besökte orter som drabbades väldigt hårt av stora företagsnedläggningar och stora varsel. Då kunde man se ett mönster. Överallt där sparbankerna fanns behöll man beslutandemakten på det lokala kontoret. Man drog inte in företagskrediter, utan man försökte hjälpa företagen så att de inte skulle tvingas lägga ned sin verksamhet eller sluta bedriva företagsverksamhet. Det tycker jag var ett mycket tydligt mönster. Man har den här modellen i Norge, och det har lyckats mycket väl. Jag kan också rekommendera Carl B Hamilton att titta på Norges modell och hur de har genomfört det här, eftersom man har en väldigt god regional utveckling med hjälp av sparbankerna även där. Jag tycker också att man behöver se över styrningen. Det ingår också i vår motion. Jag hade tänkt ta upp en del av bankdelningen, men jag återkommer till det i nästa replik.
Fru talman! Jag tror säkert att Ulla Andersson har rätt i att om man går igenom och tittar på alla sparbanker och alla de här kontoren ser man säkert att de tar ganska måttliga risker. Men min poäng gällde väl erfarenheten från den svenska bankkrisen i början av 1990-talet, Swedbanks agerande i Lettland och i Ukraina och nu de spanska sparbankerna. Det gemensamma för dem är ju att de har ganska svaga ägare, och det finns en risk med att ha svagt ägande som många gånger karakteriserar sparbanker. Man kan ha svaga ägare, och de kan vara försiktiga. Jag tror att det är riktigt. Men det jag vill hävda är att när sparbankerna kommer upp i storlek och engagemang har det erfarenhetsmässigt visat sig att de också drar med sig hela banken in i svåra situationer som har skapat stora problem för övriga sparbanksrörelsen - nota bene. Jag tror säkert att man kan hitta motexempel på att små sparbanker i allmänhet är okej. Men när det gäller dem som har skapat stora kriser i Sverige är det faktiskt en väldig överrepresentation av sparbankerna.
Fru talman! När det gäller risker kan man titta på ägandet i de stora affärsbankerna. Man kan väl säga över lag att det är de stora affärsbankerna som har orsakat väldigt mycket i den finanskris vi nu går igenom. Det kan inte Carl B Hamilton förneka hur gärna han än vill. SEB är ju en av de banker som var nära att gå omkull och som på olika sätt har tagit väldigt stora risker. Det finns alltså mycket i affärsbankerna som vi behöver åtgärda. Sedan säger Carl B Hamilton att det nog inte behövs någon bankdelningslag i Sverige, för vi är lite annorlunda än andra. Men vår banksektor som andel av bnp är ju lika stor som Storbritanniens. Vi har en enormt stor banksektor i förhållande till bnp. Det är en banksektor som tar enorma risker. Både Swedbank och SEB höll alldeles nyligen på att gå omkull. Vi har också tidigare haft banker som vi har tvingats gå in och rädda. Hela den här rabatten som finns bakom affärsbankerna, som motsvarar 30 miljarder kronor per år, kan ju inte sättas i förhållande till Stabilitetsfonden. Och även om den gör det, Carl B Hamilton, är det en stor skillnad på att få en rabatt på 30 miljarder kronor och att sedan betala in 3 miljarder kronor till en stabilitetsfond, som i sin tur är alldeles för liten för att rädda bankerna och som också i sin tur egentligen innebär en falsk trygghet, menar jag. Förutom att vi har en väldigt stor finanssektor som vi är medvetna om har vi också en stor skuggbanksektor. Vi har därför en väldigt utsatt situation. Vi har låtit vår banksektor växa väldigt mycket. Den implicita garantin är en stor bidragande orsak till det, och det är den jag vill komma åt. Jag tycker inte att det är ett rimligt system att skattebetalarna ska stå för förlusterna och bankägarna sedan bära hem vinsterna. Carl B Hamilton har själv inte presenterat en enda lösning hittills som på något vis skulle leda den här frågan framåt. Carl B Hamilton - upp till bevis! Vad vill Folkpartiet mer än att stå och recensera Vänsterpartiet? Det är ni som sitter i regeringsställning, men det är vi som lägger fram förslagen.
Fru talman! Regeringen har lagt fram förslag om och på EU-nivå lyckats förhandla igenom högre kapitaltäckningskrav på de svenska banker som vi anser vara systemviktiga. Vi har även stabilitetsavgiften. Finansministern har också sagt att han är öppen för att man kan ha en högre beskattning, en högre arbetsgivaravgift på bankerna därför att de, om man jämför med varuproducerande företag, betalar en lägre skatt. Där finns alltså tre förslag. Det som är karakteristiskt för de brittiska bankerna är att investmentbankerna är en mycket större andel av bankväsendet. Hela Londons finansiella verksamhet är ju i huvudsak investmentbanker. Sedan har de hushållsbanker ute över landet, men det är det som gör den brittiska situationen lite annorlunda. Därför kan möjligen en delning av bankerna i olika kategorier, investmentbanker och hushållsbanker, vara mer motiverad. Men, Ulla Andersson, jag tror också att det finns ett annat argument för att fokusera på bankdelning som en lösning på problemet. Om man tittar på vad det är som har skapat problemen och instabiliteten - är det investmentbankerna? Det har det förvisso varit i ett antal fall, men det har också varit bostadsbanker, de amerikanska exemplen, och vi har också Northern Rock i Storbritannien. Det räcker alltså inte att man ingriper mot eller har åtgärder som är inriktade på investmentbanker. Man måste ha ett bredare perspektiv. Det finns en risk att man säger att nu delar vi bankvärlden i två delar, det vill säga investmentbanker och andra banker, och då glömmer bort att problemen som man har att brottas med faktiskt kan uppstå i båda delarna.
Fru talman! Jag måste säga att jag är lite förbluffad över den negativa inställningen till sparbanksrörelsen. Jag kommer från Göteborg. År 1820 etablerades där Sveriges första sparbank. Inte minst var det många liberaler som var engagerade. Carl B Hamilton har en närmast raljant hållning - har du varit ute och träffat några av de 60 sparbankerna och talat med deras kunder om vad det betyder att sparbankerna finns och har koll på den lokala ekonomin och inte behöver skicka upp någon från ett huvudstadskontor? Det är klart att man kan säga att det är något slags kommunal byråkrati som utser styrelsen. Men man kan också säga att det är demokratin som utser huvudmännen. Jag tycker att det där är någon sorts nyliberalt demokratiförakt, och det gör mig ganska upprörd. Det känns också väldigt lösligt när Carl B Hamilton säger att de står för problemen. Jag vet inte riktigt vilken värld Carl B Hamilton lever i, men de problem vi ser nu är ju de stora vinstmaximerande affärsbankerna, Wall Street-bankerna.
Fru talman! Vad jag pekade på i all enkelhet var en empirisk erfarenhet. Det har varit problem med banker som har svaga ägare, och sparbanker i Sverige och i andra länder har ibland hamnat i den kategorin. Det är inte att förtala eller att ha ett demokratiförakt. Man måste ju ändå se världen som den är: Många sparbanker har tyvärr varit involverade i riskfyllda hanteringar. Sedan är det naturligtvis så att många sparbanker inte har varit det. Så är det. Kärnan i den här argumentationen handlar dock inte om sparbank eller inte sparbank utan om svaga eller starka ägare. Är det ägare som är kompetenta eller är det ägare som inte förmår styra banken? Jag tror att även Ulla Andersson var inne på att styrfrågorna är helt avgörande, så man kan ju säga att alla sparbanker är bra som har en stark och effektiv och kunnig och kompetent styrning. Det gäller också privata banker. Men de som inte har det har problem. Tyvärr förefaller i alla fall historiskt sett sparbankerna ha haft en del problem på det området. Vårt eget land är som sagt ett exempel. Det finns andra exempel i andra länder. Jag beklagar om Valter Mutt blir upprörd av detta, men så är det.
Fru talman! Jag håller med om att man ska se världen som den är. Berlinmuren har fallit. Thatcher är inte längre premiärminister i England. Reagan är inte president i USA. Jag ser gärna världen som den är. Jag tittar på den framgångsrika tyska sparbanksrörelsen som har betytt så oerhört mycket för att Tyskland i dag är världsledande när det gäller utbyggnad av förnybar energi. Jag tittar på USA och alla de sparbanker som finns där, olika former av community banks, lokala banker och credit unions, som gör att USA inte alls har en lika oligopolisk banksektor som Sverige. De fem största amerikanska bankerna äger bara drygt 50 procent av bankmarknaden, mycket tack vare en livskraftig sparbanksrörelse. Jag skulle vilja rekommendera en mycket intressant bok: Ärligt arbete - Ett angrepp på finanskapitalismens rovgirighet . Den är skriven av Norbert Blüm som var Helmut Kohls arbetsmarknadsminister under 16 år och satt i ledningen för det stora borgerliga tyska statsbärande partiet CDU. Det är ett oerhört angrepp på den finanskapitalism som vi i dag lever i och ett försvar för bland annat sparbanksrörelsen som har betytt så mycket för den starka tyska industrin. Detta tycker i alla fall jag ger en bild av att ni i den svenska borgerligheten på något sätt lever kvar i en förgången tid. Har ni inget idéutbyte med borgerliga partier runt om i Europa? Vi gröna tror på ett Europa där inte bara varor och tjänster flyter över gränserna utan också idéer, idéer om en annan värld. Jag skulle varmt rekommendera Ehrliche Arbeit - Ein Angriff auf den Finanzkapitalismus und seine Raffgier till Carl B Hamilton för sommarläsning. Det var en av Tysklands mest uppmärksammade böcker i fjol, med all rätt. Jag tycker att vi behöver den debatten om ett annat ekonomiskt system också i vårt land och också bland oss icke-socialistiska partier. Där hör debatten både om bankdelning och om sparbanker hemma.
Fru talman! Om vi ska rekommendera varandra böcker och ta spjärn mot De gröna i Europa vill jag liksom inte avsluta i någon dålig stämning, men jag kan väl bara nämna att De gröna i Europa och inte minst i Tyskland är väldigt stora och starka anhängare av det europeiska samarbetet i Europeiska unionen. Om jag läser Valter Mutts bok kan väl han ta lite intryck av De grönas i Tyskland inställning till värdet av det europeiska samarbetet.

Fru talman! Finanskrisen har med all tydlighet visat på vikten av sunda institutioner, transparens, förutsägbarhet och rättssäkerhet. Banker och finansiella institut är förutsättningar för en fungerande ekonomisk verksamhet. Av denna anledning är det en av de mest beskyddade verksamheter som finns i samhället. Staten står som sista garant om det går över styr. Det här är en nödvändighet likaväl som det är en risk. Politiskt fokus har under flera år varit att säkerställa stabiliteten i det finansiella systemet. Kriserna i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet är avskräckande exempel även för Sverige. I Sverige och EU, liksom på global nivå, pågår ett intensivt arbete med att göra systemen mer robusta för att förhindra att nya kriser uppstår i framtiden och för att fördela risker, ansvar, kostnader med mera. Finanskrisen har visat att regelverken inte begränsar bankernas sårbarhet i tillräcklig utsträckning. Av den anledningen har ett nytt regelsystem arbetats fram på europeisk nivå, Basel III, där det övergripande syftet är att stärka bankernas förmåga att stå emot förluster, behålla funktionaliteten och minska sannolikheten för nya finansiella kriser. Nyligen har EU-kommissionären Michel Barnier föreslagit en bankunion fram till 2018, med möjlighet att tvinga nationella stabilitetsfonder att stå för insättningsgarantier för banker i kris i andra länder. Finansminister Anders Borg har ställt sig ytterst tveksam, och jag tycker att det är av mycket goda skäl. Fru talman! Att jag inleder med att beröra den finansiella krisen och våra finansiella system är för att sätta dagens debatt i ett perspektiv. Vi får inte glömma att mitt i en av historiens värsta kriser måste vi öka reformtakten i syfte att öka företagande, sysselsättning och tillväxt samt stärka vår framtida välfärd. Sverige står på en stabil grund och har därmed en gynnsam situation. När många länder måste ägna sin kraft åt genomgripande förändringar av finansiella regelverk har vi i Sverige möjligheten att fokusera på att förbättra finansmarknadens funktionssätt och därmed underlätta för företag och hushåll. Fru talman! Tillgången till finansiella tjänster är av fundamental betydelse för välståndsutvecklingen. För en hållbar utveckling i hela landet är det viktigt med ett flertal aktörer som kompletterar varandra. Olika associationsformer är en förutsättning för att det ska finnas en nödvändig bredd av aktörer. Dåvarande Nutek pekade några år före finanskrisen, nämligen 2006, på det paradoxala i att globaliseringen gör det allt viktigare att diskutera lokala perspektiv på ekonomin. Det handlar om att ta vara på den lokala kraften till nytta för utveckling i hela landet. Sveriges tillväxt är en summa av alla landsändars tillväxt. Det gäller att hela landet har en fungerande bankmarknad. Vi kan inte ha en situation där vi får ett A och ett B-lag inom banksektorn. Låt mig ta ett exempel, och det är ett exempel som har diskuterats av flera talare tidigare. I Sverige finns, som också har konstaterats, drygt ett sextiotal fristående sparbanker. För landsbygden, mindre orter och lokala näringsliv har de lokala sparbankerna stor betydelse. En springande punkt för möjligheten till utlåning är sparbankernas kapitalbas. Fru talman! I Norge är det möjligt för sparbanken att ge ut egenkapitalbevis för att stärka de lokala sparbankernas kapitalbas. Dessa "sparbanksbevis" ger en möjlighet att utvecklas och växa genom att nytt kapital tillförs verksamheten samtidigt som sparbanken huvudsakligen behåller det lokala huvudmannaskapet. Sparbankerna kan i dag inte ta in externt kapital och därmed stärka sin finansiella styrka utan lagändring. De så kallade Basel III-reglerna är utformade för stora internationella, oftast systemviktiga banker. Det finns i vissa delar anledning att överväga en utformning av reglerna på ett proportionerligt sätt, anpassat till institutens storlek och verksamhet. Det är viktigt att möjligheter för sparbanker att öka sin kapitalbas genom att emittera sparbanksbevis tillskapas. Min förhoppning är att Finansdepartementet snart kommer med ett förslag till riksdagen. Fru talman! För mig som centerpartist är självbestämmande centralt. Att själv kunna välja var man vill placera och spara sina pengar är centralt för individens egenmakt. Det egna pensionssparandet i form av en tjänstepension eller privat pension är för de flesta det viktigaste sparandet. Utfallet av pensionssparandet avgör i stor utsträckning välståndet på äldre dagar, och beslutet om hur pensionspengarna ska placeras är bland de viktigaste ekonomiska besluten. Trots pensionssparandets betydelse har pensionsområdet historiskt haft ett förhållandevis svagt konsumentskydd, där sparare kunnat låsas in i sparformer med höga avgifter för medelmåttig förvaltning och utan möjlighet att byta förvaltare. Genom införandet av flytträtt för nytt pensionssparande 2007 har situationen förbättrats för många sparare. Det här är emellertid inte tillräckligt. Den stora merparten av pensionssparandet är fortfarande inlåst i äldre pensionsförsäkringar. Vidare gäller inte lagstadgad flytträtt för kollektivavtal, och det är för många fortfarande en kostsam historia att flytta sitt sparande. Min förhoppning är att vi konkret kan börja arbetet med ett system där en allmän flytträtt också gäller äldre sparande retroaktivt där avgifterna är rimliga för att flytta sparandet där flytträtten också omfattar kollektivavtalade pensioner. Fru talman! Svårigheterna att få kapital för tillväxt och expansion från banker och kapitalförsörjare hör till de viktigaste frågorna för de små bolagen, oftast också förknippat med de största problemen. För stora och medelstora företag med stor tillväxtpotential har situationen på senare år förbättrats, med en framväxt av mindre börser och ett starkt tillflöde av pengar till riskkapitalmarknaden. Fortfarande har dock mindre företag betydande svårigheter att få lån och riskkapital, så kallat ägarkapital. Sverige har en i internationell jämförelse rätt väl fungerande finansmarknad, men vi behöver göra mer. Låt mig, fru talman, avslutningsvis konstatera att företag har svårt att få tillgång till kapital framför allt i tidiga skeden. Ett rejält investeraravdrag värt namnet kan här spela en viktig roll genom att den som investerar i ett företag själv får göra ett skatteavdrag. Vad jag däremot inte vill se är ett avdrag likt det som Företagsskattekommittén presenterade tidigare under året. Vi i Centerpartiet har länge drivit på för ett riskkapitalavdrag, ett investeraravdrag. Jag vill till slut yrka bifall till utskottets förslag.

Fru talman! Jag tänkte passa på att fråga Per Åsling om utredningen om sparbankerna och egenkapitalbevis. Nu har det gått över ett år sedan den skulle ha presenterats, och jag vet att Per Åsling är intresserad av sparbanksfrågor. Jag tror också att han personligen gärna ser att utredningen skulle lägga fram ett förslag som går i den riktning som Vänsterpartiet har motionerat om. Frågan är: Vad händer i utredningen, Per Åsling? Varför kommer den inte fram? Det skulle jag väldigt gärna vilja höra, för jag tycker att det är väldigt dolt. Vi hörde Jörgen Andersson tidigare säga att utredningen skulle få jobba och ta sin tid, men jag undrar egentligen om majoriteten i utskottet faktiskt vet vad utredningen håller på med, var den ligger och vad som är de grundläggande problemen. Som jag tolkar det handlar det mest om den politiska viljan. Annars hade man nog lagt fram ett förslag redan. Min fråga till Per Åsling är: När kommer utredningen, varför kommer den inte fram och vad tänker Centerpartiet göra för att den ska komma fram?
Fru talman! Tack, Ulla, för frågan! Det är en väsentlig fråga. Jag delar också i allt väsentligt Ulla Anderssons uppfattning att de här frågorna måste skyndas på och komma upp på bordet. Det sade jag i mitt anförande. Frågan var utredningen ligger i dag bör ställas till Finansdepartementet, som har att ansvara för den. Jag tycker att det är oacceptabelt att frågan har dragits i långbänk på det sätt som den har. Jag hoppas att vi kan förvänta oss, som jag sade i mitt anförande, ett förslag på riksdagens bord relativt snabbt efter sommaruppehållet. Det är en viktig fråga. Det är en viktig fråga för banksektorn. Det är viktigt för att vi ska klara av att stärka alla delar av banksektorn så att vi inte via politiska beslut skapar något som innebär att vi får A och B-banker.
Fru talman! Tack för svaret, Per Åsling, men jag tycker fortfarande att du egentligen inte har svarat på min fråga: Är det ett politiskt problem eller ett annat problem? Du säger att jag ska ställa frågan till regeringen, men i utskottet har ni sagt att det är viktigt att utredningen får fortsätta men att den borde skyndas på. Då borde ni ha tagit reda på vad som är problemet, annars hade ni satt ned foten. Även ni i utskottet måste väl ha en politisk vilja. Per Åsling säger att man inte genom politiska beslut ska snedvrida konkurrensen. Men du företräder ett parti som vill ha en statlig implicit garanti för de fyra storbankerna, men ni har inte presenterat något alternativ. Därmed har du ställt dig bakom ett system som snedvrider konkurrensen. Inte kan de små bankerna konkurrera med de stora affärsbankerna när dessa får subventioner på sina lån genom att staten garanterar deras verksamhet. Basel III-reglerna kommer, precis som Per Åsling tog upp, att innebära stora problem för de små sparbankerna som inte kommer att klara av de administrativa krav som finns. Men jag har, tyvärr, inte heller känt något stort stöd när jag i finansutskottet har lyft upp frågan om att kraven ska undantas med finansmarknadsminister Norman. Centerpartiet talar med kluven tunga. Man vill gärna ha bankkonkurrens, men hur man ska få fram den framgår absolut inte eftersom man vill ha kvar systemet som gör att bankkonkurrensen inte funkar med den statliga implicita garantin i ryggen. Det verkar inte heller finnas tillräcklig politisk vilja att driva på att utredningen ska komma fram. Jag hoppas att jag har fel och att den snart ligger på vårt bord. Jag tvivlar - tyvärr.
Fru talman! Det verkar som att Ulla Andersson har lyssnat på mig som fan läser Bibeln. Eller är du så hungrig att surheten rinner till, Ulla? Låt mig konstatera att många banker har agerat, i Sverige och i andra länder, på ett otillbörligt sätt. Det gäller ägare och ledningar - och det ska sägas. Däremot ifrågasätter jag den siffra på 30 miljarder som Ulla har lyft fram i talarstolen. Du får lägga fram uträkningar om jag ska tro på dem. : Riksbanken!) Det har gjorts mycket under senare år för att rätta till problem på finansmarknaden. Det har inrättats en stabilitetsfond. Stabilitetsavgifter bildar fonden. Kapitaltäckningsgraderna har höjts i Sverige. De är högre än i Europa. Vi jobbar för att aktieägarna ska ta ett större ansvar. Det är viktigt. Ägarna ska ta ett stort ansvar för vad de äger. Kapital har tillförts det svenska banksystemet. Kapitalet har varit avgiftsfinansierat under finanskrisen. Det är också angeläget att vi går vidare med att öka konkurrensen på finansmarknaden. Det är vad vi pratar om när det gäller sparbankernas möjligheter via kapital och egenbevis. Det är också viktigt att slå fast att fler banker behövs. Det behövs en pluralism med olika associationsformer.